Svar på interpellationer Fru ålderspresident! Ärade ledamöter! Mikael Oscarsson har frågat mig huruvida jag delar hans slutsats att det är problematiskt att barn i en stat lär sig intolerans, hat och våld riktat mot en folkgrupp i grundskolan. Vidare har han frågat mig om jag är villig att tillsätta fristående och förutsättningslös genomlysning av vad Unrwas - FN:s hjälporgan för palestinska flyktingar - medel används till, hur pengarna som går till utbildning disponeras och hur väl de mänskliga rättigheterna efterlevs inom den palestinska grundskolan. På den första frågan är det korta och alldeles självklara svaret: Ja, naturligtvis. Sverige ställer i genomförandet av biståndet i alla sammanhang krav på god kontroll och respekt för mänskliga rättigheter, kamp mot korruption och arbete för jämställdhet. Sveriges regering är mycket tydlig i dialogen med företrädare för Palestina och Israel om vikten att ta avstånd från våld och att agera på ett sätt som kan bidra till en förtroendefull atmosfär och meningsfulla förhandlingar om en tvåstatslösning. Regeringen är medveten om att det förekommer en omfattande debatt om i vilken utsträckning det förekommer uppvigling på israelisk och palestinsk sida i skolböcker och att frågan är omtvistad. Regeringen anser inte att interpellantens påståenden om den utbildning de palestinska skolbarnen får är rättvisande, vare sig i Unrwas skolor eller i de andra palestinska skolor som använder samma läroplan. Unrwa styrs likt andra FN-organ av världssamfundets medlemmar i samarbete, och regeringen har förtroende för att biståndspengarna går till de syften som ingår i Unrwas mandat. Regeringen arbetar med Unrwa, precis som med andra FN-organ, för att säkerställa att organisationen arbetar effektivt och att svenska biståndsmedel därmed används optimalt. Vad gäller Unrwas läromedel är man hänvisad till läroplanen i det aktuella landet, det vill säga Palestina, Libanon, Syrien eller Jordanien. Syftet med detta är helt enkelt att skolbarnen ska kunna ta examina som är giltiga för yrkeslivet eller för vidare studier i det landet. Unrwa undervisar också specifikt i frågor om mänskliga rättigheter, tolerans och fredlig konflikthantering i sina skolor, där omkring 500 000 barn går. Unrwas opartiskhet, i synnerhet vad gäller skollitteratur och läroplaner, övervakas kontinuerligt av flera givarländer, liksom Unrwas egen interna granskning vid påståenden om uppvigling eller liknande. Interpellanten nämner exempel från 2010 och 2013. Sedan dess har såväl Unrwas utbildningsarbete som den palestinska myndighetens läroplan reformerats. Unrwa har samarbetat nära relevanta ministerier i värdländerna om ny litteratur och säkerställer att skolbarnen bibringas FN:s värderingar och principer. Detta görs strukturerat, utifrån ett ramverk framtaget tillsammans med Unesco. Regeringens bedömning är att Unrwa har fungerande rutiner för att snabbt och rättssäkert hantera påstådda fall av våldsbejakande extremism, antisemitism eller liknande, såväl i skolböcker som i andra sammanhang, såsom sociala medier. Regeringen har därmed fullt förtroende för att Unrwa och dess personal kan utföra sitt viktiga mandat och ser ingen grund för att ifrågasätta Unrwas opartiskhet.
Fru ålderspresident! Tack för svaret! Jag har under flera år engagerat mig i denna fråga därför att jag tycker att det är viktigt att titta på vart svenska biståndspengar går och hur vi använder den position vi har. Sverige är en stormakt när det gäller bistånd, inte minst till Palestina och den palestinska myndigheten. Jag har flera gånger i debatter påvisat hur den palestinska myndigheten, som leds av Socialdemokraternas systerparti Fatah, tyvärr inte lever upp till vad man kan förvänta sig. Man ser på deras hemsida och deras officiella Facebooksida att de uppmuntrar till våld mot civila israeler. I skolundervisningen finns det hatpropaganda, och detta är något som har tagits upp av exempelvis Hillary Clinton. Det slås fast tydligt i FN:s grunddokument att barn har rätt att få undervisning där sådant inte finns, men tyvärr händer ingenting. Det jag har försökt föra fram flera gånger är att det borde vara självklart att Sverige ställer motkrav. Detta är något som jag tror att vi skulle göra vilka motsvarande problem som än uppdagas. Vi skulle kräva att något händer. I sitt svar sa Isabella Lövin: "Regeringen är medveten om att det förekommer en omfattande debatt om i vilken utsträckning det förekommer uppvigling på israelisk och palestinsk sida i skolböcker och att frågan är omtvistad." Då måste vi först titta på lite grundfakta. Hur kan man ens jämföra israeliska och palestinska skolböcker? Grundfakta är att Israel är en levande demokrati med pressfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet. Den kristna befolkningen i Israel är den enda som har ökat i Mellanöstern de senaste 50 åren. Den muslimska befolkningen i Israel har blivit tio gånger större sedan staten Israel utropades 1948. Det finns fler kvinnor i det israeliska parlamentet än vad det gör i över hälften av parlamenten i Europa. I de områden som kontrolleras av den palestinska myndigheten finns varken demokrati, pressfrihet, yttrandefrihet eller religionsfrihet. Det har inte hållits några val sedan 2006. Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas är inne på sitt tolfte år, trots att han egentligen har ett fyraårigt mandat. Journalister som kritiserar den palestinska myndigheten blir fängslade och torterade - det finns många exempel på detta. Den kristna befolkningen har näst intill utrotats, till exempel i Betlehem. Där utgjorde de 60 procent när den palestinska myndigheten tog över på 90-talet, men nu är de under 15 procent. Judar uppmanas att inte gå in i områden som kontrolleras av den palestinska myndigheten då deras liv då skulle vara i fara. Detta står i stark kontrast till att tiotusentals palestinier åker in i Israel varje dag utan någon som helst fara. Sedan finns det nyligen gjorda undersökningar som visar att man i de israeliska skolorna lägger stor tonvikt vid att stödja fred mellan judar och araber. Men i den palestinska myndighetens skolor är det precis tvärtom. I 78 palestinska läroböcker för årskurserna 1-12 nämns inte ens ordet fred. Är inte det något där Sverige skulle kunna agera, vara en tydligt röst och ställa motkrav?
Fru ålderspresident! Det är inte bara Sverige, utan det är många givarländer som bevakar den här frågan väldigt noga. Jag vill understryka att den palestinska myndighetens läroplan används även i östra Jerusalem, i de skolor som är administrerade av Israel och som står under israelisk ockupation. De har samma läroplan. Det finns också en arbetsgrupp bestående av Belgien, Kanada, Finland, Tyskland, Irland, Italien, Portugal, Norge, USA och EU som specifikt har granskat den palestinska myndighetens utbildningssystem. Unicef, Unrwa och Världsbanken ingår också i den gruppen. Det finns en gemensam utbildningskommitté på basis av Osloavtalet som består av Israel och den palestinska myndigheten. De möts regelbundet och kan hantera eventuella klagomål på skollitteraturen. Förutom i Palestina finns det 100 skolor även i Jordanien, Syrien och Libanon. De utbildar ungefär 500 000 barn. Resultaten av utvärderingarna är att detta är en utbildning som är bland de bästa i regionen. Världsbanken skrev i en rapport från 2014 att Unrwas skolor är mycket bättre - consistently outperform public school by a margin equivalent to more than one additional year of learning. Den här utbildningen sker förstås under extremt svåra omständigheter. Blockaden av Gaza går nu in på sitt tionde år. Två krig under den här tiden har gjort att befolkningens levnadsförhållanden är mycket svåra. Sverige stöttar Palestina och det palestinska folket i den här mycket svåra situationen. Också jag som biståndsminister kan bli smått förtvivlad över att sedan 2016 har 1 094 palestinska humanitära strukturer i område C förstörts eller konfiskerats. Det innebar att 1 628 personer, inklusive 772 barn, förflyttades mot sin vilja. Av dessa var 182 strukturer finansierade av biståndsmedel från EU. Från september 2016 till februari 2017 har 440 palestinska strukturer i område C förstörts eller konfiskerats. Av dessa var 117 finansierade av EU. Detta är pengar som pulveriseras. Ett försök att skapa en fredlig tvåstatslösning undergrävs systematiskt genom den illegala ockupationen. Givetvis tar jag och regeringen fullständigt avstånd från all uppvigling, alla uppmaningar till våld och krig eller att lösa den här konflikten med våldsamma medel. Det är vårt budskap till båda parter. Men man verkar mycket långt ifrån att båda parter ska vara villiga att förhandla om den fred som Mikael Oscarsson säger omnämns i de israeliska läroböckerna. Jag hoppas verkligen att den nya generationen förstår att vi är mer lika än olika varandra. Jag hoppas också att den fortsatta blodiga konflikten där människor både dödas och tvångsförflyttas ska få ett fredligt slut och en tvåstatslösning.
Fru ålderspresident! I Nordirland, till exempel, var skälet till att man kom någonvart att man tog bort all hatpropaganda. Tyvärr har det blivit värre. Man har tittat på 78 palestinska skolböcker - som jag nämnde tidigare - för årskurserna 1-12, och där fanns inte ordet fred med över huvud taget. Staten Israel, med ett enda undantag, finns inte ens på kartan. I stället har man en rad texter som uppmuntrar och glorifierar våld och jihad. Detta är roten till den antisemitism som finns där. I den officiella palestinska myndighetens barnprogram sägs det tydligt att judar är svin, grisar eller råttor, och det återkommer hela tiden. Det finns en ny rapport på 140 sidor som UN Watch lade fram inför ett utskott i representanthuset i Washington. I rapporten angavs 40 alarmerande nya exempel där Unrwas lärare i Gaza, Libanon, Jordanien och Syrien på Facebook hyllar jihadistterrorism och antisemitism och förnekar Förintelsen. Det finns också en rad exempel där lärare hyllar Hitler. Därför är det märkligt att biståndsministern inte kan tänka sig att speciellt titta på vad våra skattepengar går till. Hur förvaltas dessa pengar? Om regeringen är så mån om att den här utvecklingen inte fortsätter borde det vara ett alldeles lysande tillfälle, i kommande förhandlingar när pengarna ska fördelas, att titta på bland annat de 30 skolor som är uppkallade efter terrorister. När man intervjuar de palestinska eleverna säger de: Det här är ju våra förebilder. Det är namnet på vår skola. Ska vi komma någon vart i den så viktiga fredsprocessen måste man se att det inte fungerar. I den palestinska skolan nämns inte Israel och fred över huvud taget i läroböckerna. Då blir min fråga: Varför kan regeringen inte tänka sig att göra en reell utvärdering av hur den palestinska myndighetens skolor, inklusive Unrwas lärare, fungerar?
Fru ålderspresident! Jag kan hålla med Mikael Oscarsson vilken dag som helst på året om att hatpropaganda är fullständigt förkastligt. Det är inte vägen framåt. Men jag undrar om Mikael Oscarsson kan hålla med om att illegala bosättningar eller systematisk förstörelse och konfiskation av biståndsfinansierade humanitära strukturer på ockuperad mark är någonting som vi ska fördöma. Det är precis det som pågår just nu. Den översyn av utbildningsväsendet som Mikael Oscarsson efterlyser har ju precis gjorts av alla givarländer - en arbetsgrupp från FN, Världsbanken och andra - och den arbetsgrupp där USA och EU ingår, som jag nyss nämnde. Det finns också, som sagt, en utbildningskommitté på basis av Osloavtalet där Israel och Palestina ingår och där man regelbundet möts och kan ta upp dessa frågor, och det är jag helt övertygad om att man gör. Den läroplan som Mikael Oscarsson vill att Sverige ska ifrågasätta används i Israeladministrerade skolor i östra Jerusalem. Jag vet inte på vilket sätt Israel accepterar någonting som Sverige tydligen skulle kunna åtgärda genom en genomlysning från svensk sida. Vad bistår då Sveriges bistånd med i Palestina? Jo, det är framtidstro och hopp för de miljoner människor som lever under ockupation, inte minst de barn och ungdomar som behöver utbildning och arbetstillfällen och som behöver dricksvatten, vilket är en akut bristresurs på grund av den israeliska ockupationen, inte minst sedan man stängt gränserna till Gazaremsan. Jag vet inte om Mikael Oscarsson såg i går på Aktuellt , där man visade unga flickor som spelade softboll - helt vanliga ungdomar som vill ha en framtid. Det är dem vi stöder genom att vi ger möjlighet till arbetstillfällen genom vår biståndsstrategi. Vi satsar på privatsektorn, särskilt för att flickor och unga kvinnor ska kunna komma in på arbetsmarknaden och försörja sig själva utan att vara beroende av biståndet. Vi stöder vattenstrukturer, så att man ska kunna ha tillgång till vatten, en enorm bristvara i detta område. Vi stöder organisationer som jobbar för demokrati och mänskliga rättigheter. Men vi ger inte budgetstöd till den palestinska myndigheten. Vi ger ett stöd som kanaliseras via organisationer som har koll på att de här pengarna kommer fram och går till rätt saker. Tyvärr är det så att Israel demolerar och förstör en del av det som Sverige är med och finansierar med biståndsmedel. Vi är ändå övertygade om att vi ska göra det här, för vi vill ge framtidshopp åt de här ungdomarna, så att de inte ser det som att omvärlden har övergivit dem - då är jag övertygad om att hatretoriken kommer att växa. Vi vill givetvis se en öppning. Dessa ungdomar, de här flickorna som spelar softboll, ska få en möjlighet till en framtid, så att de kan arbeta, resa, ha ett medborgarskap, äga saker och planera för sin framtid. Det kommer de inte att kunna göra genom att vi trycker på för att vissa saker ska elimineras från sociala medier som Sverige inte har kontroll över, utan det vi ska göra är att erbjuda medel för att de ska kunna skapa sig en framtid.
Fru ålderspresident! Sverige är en av världens viktigaste biståndsgivare, och det är någonting vi kan vara stolta över. Men i vår iver att hjälpa får vi inte bli naiva. I dag finns det 30 skolor som den palestinska myndigheten har valt att döpa efter terrorister. Ordet "fred" nämns inte i 78 undersökta skolböcker för årskurserna 1-12. Staten Israel nämns inte och är raderad från kartan, där namnen på dess städer har ersatts med palestinska namn. Palestinska skolor uppmanar barn till att vara martyrer. Man avfärdar förhandlingar och demoniserar staten Israel. Man förnekar dess själva existens. UN Watch har nyligen kommit med en rapport som bär namnet Poisoning Palestinian Children , alltså "förgifta palestinska barn". Det är därför jag hela tiden kommer tillbaka till den här frågan. I Sverige bedriver regeringen ett arbete mot antisemitism, och det är bra, fru ålderspresident. Men ska vi komma någonvart måste vi se den antisemitism som kommer i barnprogrammen och finns i skolböckerna och som Hillary Clinton och många andra har tagit fram rapporter om. Vi måste våga se den med öppna ögon. Man kommer aldrig att komma någonvart med freden om vi fortsätter att utbilda barn till att hata israeler, om vi fortsätter att inte göra någonting åt den här propagandan och om vi inte lyssnar på de här 40 exemplen på Unrwas lärare som hyllar Hitler och förnekar Förintelsen. Om man inte förstår att detta kommer att ha negativ betydelse för chansen att komma någonvart med fredsprocessen är man blind. Det är tragiskt att regeringen är blind i en så här viktig fråga. Sverige skulle kunna göra skillnad - om vi vill det och ställer motkrav när vi ger pengar.
Fru ålderspresident! Jag fördömer antisemitism och hatpropaganda. Men jag hör inte Mikael Oscarsson ta avstånd från illegal ockupation, konfiskering eller förstörelse av biståndsfinansierade humanitära strukturer. Det tycker jag är väldigt sorgligt. Jag får inte ställa någon fråga i mitt slutanförande, men jag har inte hört Mikael Oscarsson säga att han misstror den gemensamma kommitté som finns mellan Israel och Palestina när det gäller utbildningsfrågor. Sverige finansierar inte specifikt utbildningsväsendet i Palestina, men genom vårt bistånd skapar vi möjligheter för ungdomar att skapa sig en framtid. Det gäller särskilt flickor och kvinnor och särskilt arbetstillfällen och möjligheter att försörja sig, så att man inte ska dras in i det som kan vara en frestelse för många ungdomar, nämligen en väpnad kamp, vilket vi absolut inte ser som framtiden. Vi vill se en förhandlad tvåstatslösning, och då måste naturligtvis de illegala handlingarna upphöra. Hatpropaganda leder ingenstans. Jag vill avslutningsvis understryka att utrikesministern vid sitt besök i Palestina i december tog upp frågan med utrikesminister Malki och att vi fördömer våldshandlingar, inklusive terrorism. I och med att vi är i FN:s säkerhetsråd är vi också med och fördömer terrorattacker som den som skedde den 8 januari i Jerusalem.